Herr talman! Jag kommer inte att med ett ord beröra det som från tre partier förkunnades i förrgår. Dagens allmänpolitiska debatt har en mycket allvarlig bakgrund. För många människor —- för regioner - gar den här hösten i dystrare färger än vad som vanligen är fallet. Lät oss därför inte för tjusningen i att vid en debatt stöta en florett eller svinga ett svärd för ett ögonblick glömma den enskilda människan, som det ändå gäller. Låt mig något uppehålla mig vid vad man skulle kunna kalla ”sysselsättningskris i välfärdssamhälle”. Ett lands materiella välfärd står eller faller med den vitalitet landets näringsliv har eller saknar. Det är landets produktion för inhemskt bruk och framför allt för export som bestämmer i vilken takt t.ex. skola och socialvård kan byggas ut. I ett högindustrialiserat samhälle blir nödvändigheten av att de ekonomiska styrorganen används på ett riktigt sätt än mer markerad. Dagens situation lär oss ganska handgripligt dessa grundläggande fakta. Läget på arbetsmarknaden är nu det mest bekymmersamma sedan andra världskrigets slut. Detta skall ses mot bakgrunden av att det aldrig förr satsats så mycket i absoluta tal på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att vi har ett rikt differentierat näringsliv. Hur har då dagens situation uppstätt? Ja, naturligtvis kan man skylla en del på den internationella konjunkturen, Det vore inte hederligt att försöka bortse från den faktorns betydelse. Men det är bara en del av sanningen. Och för övrigt skall ju ett lands regering styra sin ekonomiska politik så att konjunkturvågen medför så små störningar som möjligt. Det gär att bygga vågbrytare som tål ganska hårda stormar. Den svenska regeringen har inte förmått använda den ekonomiska politikens möjligheter på det effektivaste sättet — jag uttalar mig inte om viljan i det här sammanhanget. Räntenivå och kreditpolitik har hämmat investeringsviljan inom näringslivet. Avgifter och skatter har ytterligare spätt på denna obenägenhet till en helt nödvändig näringslivsutveckling. Den primära anledningen till dagens dystra läge är att regeringen fört en alltför statisk ekonomisk politik. En annan väsentlig orsak är att arbetsmarknadspolitiken, som ju är den sista försvarslinjen, under lång tid inriktats på ett felaktigt sätt. Man har satsat på att flytta folk och varit alltför räddhågad att ästadkomma en lokalisering av företag till områden där folk och bostäder redan funnits. I stort sett har man erbjudit endast beredskapsarbeten inom regioner där man framför allt borde ha satsat på uppbyggnad av ett livskraftigt näringsliv. Skogslänen och i synnerhet det norrländska inlandet är dystra exempel på detta. Centern har oupphörligen krävt en ekonomisk politik som förenar fasthet och rörlighet. Partiet har också klart hävdat att avgifter och skatter måste avpassas utifrån den effekt som de i varje särskilt läge kan ge inom den ekonomiska politikens ram. Ständigt har vi hävdat att arbetsmarknadspolitik måste syfta till utvecklingsskapande. Vi har vänt oss emot en centralistisk grundton i regeringens politik på det här området. Det har alldeles säkert lett till onödiga kostnader att man från regeringens sida haft en övertro på koncentrationens fördelar. Centerns syn på de samhällsekonomiska frågorna går alltså helt i linje med vårt krav på ett decentraliserat samhälle. Sysselsättningskrisen i dag är ett symtom på att samhällsorganen inte vidtagit de rätta åtgärderna vid rätt tidpunkt. Vi har från centerpartiet sedan länge i likhet med socialdemokraterna anslutit oss till den aktiva konjunkturpolitik som föddes under 1930-talet. I dagens läge krävs inte minst den stimulans åt sysselsättningen som kan ges genom att bättre tillgodose näringslivets — inte minst de små och medelstora företagens — behov av resurser. Därför är räntesänkning och lättnader i kreditrestrik tionerna viktiga medel för att få fart på hjulen. Det bör erinras om att LO-chefen Arne Geijer vid ett flertal tillfällen uttryckt samma uppfattning som vi inte bara om räntesänkning utan också i fråga om köpkraftsstimulans av annat slag. En aktiv näringspolitik måste rimligen innebära aktiva samhällsinsatser för alla näringsgrenar: stora, små och medelstora företag inom industrisektorn, skogsbruk och jordbruk. Ordentliga kreditmöjligheter och investeringsstimulans åt små och medelstora företag är en självklarhet i en aktiv näringspolitik. Många av de problem som dessa företag har i dag skulle vi ha undgått, om det funnits en verkligt aktiv näringspolitik. Näringspolitik och regionalpolitik måste gå hand i hand för att vi också i besvärliga lägen skall kunna behålla en någorlunda jämn och stabil sysselsättning i alla delar av landet. Hela näringslivet, alltifrån textilindustrier och jordbruk till fabrikation av bilar, måste inordnas i en näringspolitisk och regionalpolitisk helhetsbedömning, där varje del av landet — även Norrland, som geografiskt omfattar 58 procent av Sveriges yta — måste ha sin klara målsättning. För det norrländska jordbruket har gällt och gäller speciella former för stöd till såväl KR som SR-jordbruk. Ingendera formen är något permanent ideal för att behålla jordbruket som en viktig näringsgren i Norrland. De förutsätter stora enheter och alltför höga kostnader. Det är sant att man efteråt också börjat ge stöd för ”begränsad rationalisering”, och det förekommer extra pristillägg för vissa procukter. Vi måste dock nu starkare betona att jordbruket är en viktig sysselsättningsfaktor i norr och att det norrländska jordbruket är en viktig del i landets livsmedelsförsörjning. Vi behöver en fast målsättning för jordbruket och skogsbruket i Norrlandsregionerna. Jordbruket och skogen är dominerande basnäringar där och därför en förutsättning för andra näringsgrenar. Detta kräver då också att man har en annorlunda jordbrukspolitisk målsättning än den som genomdrevs 1967. Det är glädjande att höra jordbruksminister Bengtsson förklara, som han gjorde i ett TV-program om jordbruket nyligen, att 1967 års beslut inte är och inte skall uppfattas som någon grundlag. Beslutet skall ses över och ändras om utvecklingen så kräver. Från centerns sida sade vi redan 1967 att utvecklingen krävde en annan målsättning än den som genomdrevs. Detta som jag nu har sagt är inte minst viktigt i fråga om sysselsättningspolitiken, vilket många glömmer. Sverige behöver i dag en stark regering. En sådan skulle vi kunna få genom tillkomsten av en samlingsregering. De olika partiernas klättrande i något slags ekorrhjul skulle kanhända upphöra. Paketauktioner och politiska julaftnar kunde kanske också bli mera sällsynta. Resultatpolitik är i det långa loppet mera välkommen än opportunistiska strövtåg i den politiska geografin. Allmänheten väntar inte en eller två Harpsundskonferenser utan i stället att de politiska partierna kommer överens om hur man på bästa sätt skall styra det här landet i ett besvärligt läge. Herr talman! Jag slutar med en fråga som följer av det jag nu senast har sagt. Har det nuvarande regeringspartiet mod att ta den eventuella prestigeförlust som initiativet till bildandet av en samlingsregering skulle innebära?

Herr talman! Jag ber om tillgift för att jag står i talarstolen nu i stället för en halvtimme tidigare. Det kan måhända bero på att arbetet här i huset ibland ger oss något fördröjda reflexer. I varje fall borde jag ha begärt replik när herr Möller i Göteborg stod upp här inför kammaren och förklarade att det främst är de borgerliga partierna som har visat positivt intresse för daghemsfrågan och att det är de borgerliga partierna som har drivit på. Å andra sidan vill jag verkligen säga att hade detta yttrande fällts i Göteborgs fullmäktige, så hade kanske inte minst de socialdemokratiska fullmäktigeledamöterna och förtroendemännen av pur häpnad varit utsatta för samma sena reflexer som jag. Den stad som vi båda representerar är verkligen ett drastiskt exempel på hur man i en kommun med långvarigt borgerligt styre har frusit ner daghemsbyggandet, hur man har hindrat oppositionens — i detta fall socialdemokraternas — mer långtlående utbyggnadsprogram från att gå igenom. I dagens ekonomiska läge kan den borgerliga regeringen i Göteborg tvingas att icke ens öppna de daghem som redan är byggda. Herr talman! Jag lägger i likhet med fru Eriksson i Stockholm en mycket stor vikt vid daghemsfrågan.

I vissa situationer tvingas de nu att leva på socialunderstöd. Det finns runt om i landet exempel på kommuner som kräver kvinnlig arbetskraft och som efterlyser kvinnor men där kvinnorna inte kan gå ut och ta det arbete som de annars skulle kunna få på grund av att det inte finns platser på daghem. Jag vill alltså i debatten om den kvinnliga sysselsättningen ytterligare understryka vad fru Eriksson i Stockholm tidigare har sagt från denna talarstol vad daghemsfrågan beträffar. Att jag begärt ordet beror annars på att jag med stort intresse lyssnade inte minst på fru Söder i går. Jag representerar Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Vi hade en ordförandekonferens i Södertälje, där samtliga våra 27 distriktsordförande en hel dag resonerade med inrikesminister Holmqvist om sysselsättningsfrågorna i stort och självfallet sysselsättningspolitiken för den grupp som vi representerar. Vi antog ett uttalande, och det har här och var framskymtat att man trott att Centerns kvinnoförbund och Socialdemokratiska kvinnoförbundet har anlagt lika kritiska synpunkter på de förslag i fråga om arbetslösheten och sysselsättningsfrågorna som regeringen har lagt fram. Jag kan inte — i varje fall när jag försöker analysera fru Söders anförande — se att det stämmer på någon punkt. Vi uttalade tvärtom vår tillfredsställelse med det punktprogram som lades fram. Vi krävde, eftersom vi verkligen prioriterar daghemmen, att det i det pågående budgetarbetet också skulle övervägas en höjning av driftbidragen ”för att, på kort sikt, ge kvinnorna möjligheter att ta arbete, och på lång sikt bereda dem den valfrihet, som de i dag dessvärre inte har”. Det är med stor glädje som vi nu konstaterat att den åtgärden redan är vidtagen. Vi har i vårt uttalande velat understryka ”att kommunerna vid användandet av statsbidragen till beredskapsarbeten bör prioritera den sociala sektorn. — — — För det första har i budgetdiskussionerna ute i kommunerna sparsamhet visats gentemot den sociala sektorn, t.ex. social hemtjänst, barntillsyn och hemvårdarinnor. För det andra är det idag en stor grupp kvinnor som är arbetslösa. De måste beredas sysselsättning. Genom att satsa på den sociala sektorn återfår många kvinnor de jobb från vilka de är friställda.” Det är alltså ett citat ur det uttalande som vi antog. När man diskuterar den kvinnliga arbetslösheten talar man om att hälften av kvinnorna är arbetslösa. Det stämmer måhända, men det finns dock många sätt att mäta det. Det är emellertid en skillnad mellan till arbetsförmedlingen anmälda arbetlösa och de siffror som man fått fram genom metoderna för arbetskraftsundersökningarna. Jag tycker att båda metoderna pekar på nödvändigheten av att man håller dessa problem under sträng uppsikt. Stockholmskommittén för kvinnofrågor har konstaterat att antalet arbetslösa i Stockholm i mitten av oktober var 4 016; av dem var 980 kvinnor, dvs. 24 procent. Arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet i år redovisar 8 100 arbetslösa, varav 4 800 kvinnor, alltså 59 procent. Till detta kommer siffrorna för antalet latent arbetssökanden, vilka i Stockholm under tredje kvartalet var närmare 8 000, av vilka 5 000 var kvinnor, dvs. mellan 60 och 70 procent. Dessa frågor är oerhört viktiga. Det är nödvändigt att man även på kommunalt håll tänker över vad man skall använda de 500 miljonerna till när det gäller beredskapsarbeten, Alltför litet, säger man i Stockholms kvinnokommittés utlåtande, har lagts på kontorsoch förvaltningsområdet, storhushåll, barnavård, social service och hantverk. Detta är någonting som kommunalt ansvariga måste hålla i minnet. Men jag tycker också att det finns något positivt även i den rådande situationen, i varje fall om man ser det på litet längre sikt. Det nämndes tidigare i debatten att kvinnorna är en reservarbetskraft, och tyvärr blir konklusionerna sådana. Vad jag nu läste upp var ett citat — med ett stort frågetecken efter. Jag kan emellertid inte uppfatta saken så. Jag tror att vi nu har fått något av en ny epok i svenskt arbetsliv. Kvinnorna nöjer sig inte längre med att vara en regulator på arbetsmarknaden, som de har varit under 1950—1960-talen. Även under en lågkonjunktur tränger kvinnorna på och kräver sin rätt till arbete och utbildning för ett kommande arbete. Jag vill här citera vad som står i ledaren i senaste numret av tidningen Arbetsmarknaden, eftersom jag tycker den är ganska väsentlig. Där säger man: ”Men en stor del av de arbetslösa kvinnorna är på väg ut på arbetsmarknaden eller har ännu inte fått ordentligt fotfäste där. Många av dem har bara en kort grundutbildning bakom sig. — — — Även när konjunkturen vänt får de hålla till godo med ofta lågt betalda arbeten på traditionella kvinnliga områden och med fortsatt relativt stor risk för arbetslöshet. För dem är det betydligt bättre att använda arbetslöshetstiden till utbildning som på längre sikt förbättrar deras ställning på arbetsmarknaden. — —- — Det finns ännu 7 000 lediga platser i skolöverstyrelsens kurser vid omskolningscentra runt om i landet och det finns god tillgång på arbetsmarknadsutbildning även i andra former. — — — Bl.

Inte minst med tanke på att kvinnorna är den största gruppen som enligt utredningen verkligen lider under den politiska fattigdomen, hör dessa synpunkter hit.

Jag vill till sist bara helt kort beröra den uppvaktning som Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund i höstas gjorde till arbetsmarknadsstyrelsen, där man har tagit upp förslaget om att använda arbetslösa ungdomar som ungdomsledare. De skulle kunna fungera som ungdomsledare tillsammans med en heltidsanställd instruktör i en ungdomsorganisation. SSU har pekat på att de praktikanttjänster som ungdomsorganisatonerna därvid kan ställa till arbetsförmedlingarnas förfogande bör kunna organiseras som beredskapsarbeten i vanlig ordning eller någon form av arbetsmarknadsutbildning. Då bör för dem gälla ordinarie villkor när det gäller ersättning. Det kan på goda grunder ifrågasättas — det bör i varje fall enligt min uppfattning övervägas — om inte en del av de kvinnor som nu blir anmälda som arbetslösa eller som söker vidareutbildning skulle kunna föras över till våra kvinnoorganisationer. Vi måste som politiska organ och som representanter för väsentliga grupper börja en utåtriktad uppsökande verksamhet. Till detta behöver vi skolade krafter. Det finns med andra ord en stor parallellitet mellan möjligheterna inom de politiska ungdomsorganisationerna och de politiska kvinnoförbunden.

Herr talman! Den samhällsekonomiska debatten i vårt land har ju under senare tid dominerats av situationen på arbetsmarknaden, den ökade arbetslösheten, driftsinskränkningar, företagsnedläggningar o. d. Helt naturligt har detta också varit det genomgående temat för den allmänpolitiska debatt som har förts här i riksdagen. Jag hör till dem — det var flera som uttalade sig i den riktningen också under gårdagens debatt — som menar att det inte finns någon anledning att överdramatisera läget. De jämförelser som på sina håll görs med 1930-talets kris är enligt mitt sätt att se icke riktiga. Å andra sidan finns det inte heller någon anledning att förringa eller liksom gå förbi den situation vi har i dag. När vi gör en jämförelse mellan de här tidsskedena skall vi komma ihåg att vi i dag befinner oss i en situation där, som någon talare sade tidigare, oerhört stora satsningar har gjorts för att hålla arbetslösheten tillbaka till skillnad från vad som skedde tidigare. Man kan fråga sig hur arbetsmarknadssituationen skulle ha varit de sakerna förutan. Jag tror att man kan säga att situationen sådan den är för närvarande är djupt otillfredsställande i ett land där målsättningen är full sysselsättning och trygghet för medborgarna. Det måste enligt mitt sätt att se vara ett klart besked om ett misslyckande för regeringens ekonomiska politik, så mycket mera som man väl ändå inte kan säga att den nuvarande situationen till skillnad från 1930-talets kan skyllas på den internationella konjunkturen. Jag skall inte göra någon bedömning av debatten under gårdagen, men jag vill ändå säga att den kanske i alldeles för hög grad kretsade kring ett konstaterande av förhållandena och kring de krisåtgärder som man från olika håll vill föreslå. Vad jag saknade i den debatten var egentligen en analys av orsakssammanhangen och även en diskussion om hur man på lång sikt skall komma ur den situationen. Det är möjligt att det är saker som man inte kan ta upp i en sådan här akut situation, men jag tror ändå att det är väsentligt att vi som politiker kommer in på dessa frågor. Enligt konjunkturinstitutets senaste rapport skymtar nu en konjunkturuppgång under 1972. Det är glädjande. Inte minst måste det vara glädjande för finansministern, och han har ju också uttryckt den glädjen. Effekten på sysselsättningen blir enligt rapporten och som jag ser det mycket begränsad. Vad som bör anföras i detta sammanhang är att effekten fullt ut ligger på den offentliga sektorn. Industrin och näringslivet i övrigt har en vikande sysselsättning. När man gläder sig åt den efterfrågeökning som detta innebär, är det att konstatera att efterfrågeökningen uppkommit på grund av att svenska folket i gemen avstått från ett visst mått av efterfrågan som måste vara minst lika stort. Man kan således inte på något sätt säga att läget enligt rapporten kommer att normaliseras. Tvärtom kan man väl påstå att förhållandena alltjämt är otillfredställande och att läget är kärvt. Framför allt gäller detta inom vissa yrkesområden och til syvende og sidst för grupper av människor som har svårt att anpassa sig i den strukturella förändring som sker i vårt land, Jag tänker närmast på den äldre arbetskraften, på människor kanske något under 60 år och framför allt på människor mellan 60 år och pensionsåldern. Vi skall komma ihåg att man inom dessa åldersgrupper hade påtagliga problem att skaffa arbete redan före denna konjunkturavmattning. Som jag ser det är det alltså inte enbart ett konjunkturspörsmål, utan det är till synes ett bestående arbetsmarknadsproblem, oavsett konjunkturerna, Ifrågavarande problem har också beaktats, och riksdagen hade under vårsessionen att ta ställning till förslag om skärpta bestämmelser beträffande uppsägning, permittering och avgångsvederlag då det gäller dessa åldersgrupper. Det är ännu för tidigt att bedöma effekten därav. Att dessa bestämmelser kan vara ett skydd för dem som redan har ett arbete och en lång anställningstid bakom sig därom torde inte råda någon diskussion. Men det är ju egentligen inte dessa grupper som problemet gäller. Frågan är huruvida åtgärder av detta slag underlättar för dem som blivit friställda och skall söka nya arbeten. Sådana friställningar sker dagligdags, inte minst i samband med företagsnedläggningar och strukturella förändringar. Jag har själv stått bakom detta förslag och ämnar inte kritisera det. Men på senare tid har det tagits upp en debatt om hur detta egentligen verkar. Det finns enligt mitt sätt att se fullgod anledning att fråga sig hur det verkar i en ekonomisk situation som den vi för närvarande är inne i. Det var ju främst i en sådan situation som man ansåg att dessa bestämmelser skulle vara till nytta. Det har sagts att det sker något av en rullande uppsägning av människor som börjar närma sig den där tidsgränsen för anställningen. Jag vill för mitt vidkommande säga att det är djupt otillfredställande om det är på det sättet. Om detta konstaterande är riktigt kan man ställa sig frågan om dessa åtgärder räcker. Att den äldre arbetskraften är svåranpassad är ett påstående man kan göra utan någon diskriminerande värdering. Det finns därför anledning att pröva också andra åtgärder än de av riksdagen beslutade restriktionerna. Jag vill gärna slå ett slag för den av centern föreslagna åtgärden med en omfördelning av ATP-avgifterna, så att inga uttag görs för de här berörda grupperna. Utan att på något sätt urholka pensionsförmånerna skulle en sådan åtgärd öka de äldres möjligheter att konkurrera om sysselsättningstillfällena. Den skulle också ha en utjämnande effekt på kostnadssidan så till vida, att de företag — oftast med god lönsamhet och betalningsförmåga — som lockar till sig ett urval av unga och välutbildade människor får betala något mera, vilket jag anser att de bör göra, medan företag i den motsatta situationen och med kanske huvudsakligen äldre arbetskraft får lägre kostnader.

Sannolikt skulle en sådan åtgärd i ett läge med kostnadsstegringar och smala marginaler beträffande lönsamheten minska antalet företagsnedläggningar och därmed också skapa flera sysselsättningstillfällen. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang gärna säga några ord också om jordbrukspolitiken, enkannerligen då något om jordbrukets roll och betydelse samhällsekonomiskt, inte minst med tanke på sysselsättningsfrågan. Vi har under 1960-talet upplevt en nära nog förnedringens tid, då jordbruket av experter och vissa politiska bedömare nedvärderats till den grad att det bästa för landet och folket vore att inget jordbruk fanns. För undvikande av missförstånd med det sagda och följande vill jag gärna notera den omsvängning som har förmärkts på högsta ort. Jag vill här gärna också uttala min tillfredsställelse över att det under våren var möjligt att uppnå en så långsiktig uppgörelse beträffande jordbruksprissättningen. Med tanke på de smala marginaler som var till finnandes för inkomstökningar för alla grupper bör denna uppgörelse — jag har sagt det tidigare — accepteras såsom tillfredsställande under förhandenvarande omständigheter. Jag tror också att så är fallet. Därmed är inte sagt att jordbruket inte har anledning att på sikt kräva andra inkomstrelationer än dem som för dagen är rådande. Det finns också åtskilligt utöver de rena prissättningsfrågorna som bör formas annorlunda om jordbruksnäringen på sikt skall kunna fungera som en konkurrenskraftig näringsgren med möjligheter till en nödvändig rekrytering och ett nyskapande, som är de fundamentala förutsättningarna för ett bestående. Jag tänker här på kapitalfrågorna, som är ytterst betydelsefulla inte minst vid generationsskiften, Deras betydelse ökar för varje är som gar. Jag tänker på strukturfrågorna, där en omfattande storleksrationalisering alltjämt behöver ske, men där jag också tror att vi behöver en mer optimal inriktning än den för närvarande ohämmade storleksrationaliseringen. Det finns också flera frågor av betydelse som jag emellertid inte här skall gå in på. Jag vill i dag, herr talman, i stället säga några ord om jordbrukets roll som sysselsättningsskapande näring, en betydelse som väl i varje fall inte inrikesminister Holmqvist i nuvarande situation borde förringa, även om han i sitt tidigare departement inte ville lägga några sådana värderingar.

Jag beklagar att detta inte har beaktats i den proposition som regeringen har framlagt. Det finns mängder av arbeten som med de regionala organen — lantbruksnämnderna — som projektörer skulle kunna sättas i gång mycket snabbt, om en viss stimulans kunde ges. Jag tror att det vore riktigt att göra en katalog över sådana arbetsuppgifter. Jag har ofta förvånat mig över — jag vill nästan säga retat mig över — att man jämt och ständigt talar om industrins investeringar såsom väsentliga för sysselsättning och framåtskridande. Varför säger man inte ”näringslivets investeringar”, däri också inkluderande jordbruk och annan näringsverksamhet? Jag anser att det vore riktigt att ändra på den terminologin. Den i jordbruket direkt sysselsatta och aktiva befolkningen har som känt är starkt minskat med åren. Den procentuella andelen har sjunkit mycket starkt under de senaste åren, och vi är väl där, om inte världsbäst, så i varje fall näst därintill. Procenttalet svänger kring 5 å 6 procent. I absoluta tal är antalet sysselsatta i dag ca 250 000. Enligt beräkningar skall siffran år 1975 vara 190 000. Inom parentes skulle jag vilja säga att för några år sedan de största optimisterna gjorde en prognos över jordbrukets minskning här i landet. Man sade att antalet sysselsatta vid det tillfället skulle vara nere i mellan 80 000 och 90 000. Skulle de prognoserna vara riktiga, kan man, om man vill förringa jordbrukets situation i detta avseende, säga att det inte är så mycket att tala om; då är det ju mindre än dagens arbetslöshetssiffra och inte mycket mer än vad den offentliga sektorn kan absorbera på ett eller annat år. Nu tror jag emellertid att vi kan lämna dessa senare prognoser åt sidan — den jag först angav är nog den mest sannolika. Från de bedömningsgrunderna menar jag att jordbruket alltjämt har en inte oväsentlig betydelse. Men det märks kanske da inte i första hand på de här procenttalen, utan det är jordbruksnäringens indirekta effekter som har den största betydelsen, och det förbigås ganska ofta. Jordbruksnäringen är i mycket hög grad en köpare av industrins produkter. De årliga maskininvesteringarna rör sig om 600 å 700 miljoner kronor. Den svensktillverkade delen härav är mycket stor och den ger inte bara sysselsättning för industrin, utan den är också sannolikt den grund på vilken en del av verkstadsindustrin utvecklas till en exportindustri, något som jag tycker är väsentligt i det här sammanhanget. Också på andra områden skapar jordbrukets behov av service och förnödenheter sysselsättning. Förmodligen kommer detta att göra sig gällande inte minst inom byggnadsbranschen, enär underhället av jordbrukets byggnadsbeständ är starkt eftersatt. Den största sysselsättningseffekten ligger sannolikt på förädlingssidan i livsmedelsindustrin med svensk jordbruksproduktion som rävara. Förmodligen skulle en mycket stor del av denna förädlingsprocess ligga utanför vart lands gränser. om inte råvarorna producerades inom landet. Helt naturligt skulle exempelvis den svenska sockerindustrin, potatisindustrin, den vegetabiliska konservindustrin och mejeriindustrin, som är helt beroende av svensk råvarutillförsel, vara borta, men sannolikt skulle också stora delar av övrig förädlingsindustri vara borta från vårt land, om råvaror inte funnes inom landet. Med hög teknik i förädlingsledet och med högklassiga jordbruksproduktier som rävaror är det kanske inte heller uteslutet att vi också här kan vinna en marknad utomlands. Med både direkta och indirekta effekter sysselsätter således jordbruket, herr talman, ca 15 procent av befolkningen. De indirekta etfekterna är i dag de största, vilket är en följd av den strukturella omvandlingen inom såväl jordbruket som näringslivet i övrigt. Jag har, herr talman, velat anföra detta för att bidra till en rättvisande bild av jordbrukets betydelse också i en vad vi brukar kalla modern industristat, där människorna kanske ändå är mer beroende av varandra än i ett samhälle av gammalt snitt.

Herr talman! Denna debatt kallas allmänpolitisk. Vi hörde nyss att fröken Mattson beklagade att debattordningen var sådan att hon inte hade haft tillfälle att bemöta herr Möller i Göteborg. Hennes anförande formade sig sedan till ett slags anklagelse mot de borgerliga i Göteborg, som skulle ha haft ringa intresse för byggandet av barndaghem, och hon sade att det i Göteborg skulle vara däligt ställt på grund av att styrelsen där var borgerlig. Jag beklagar att fröken Mattson nu inte är närvarande här i kammaren så att hon kan ta del av de faktauppgifter jag nu ämnar lämna angående förhållandena i Göteborg, men jag är tvungen att göra det i alla fall. Det är tydligen bäst att vi på ömse häll talar till protokollet, så att inga felaktiga beskyllningar framkommer. är de borgerliga fick majoritet i Göteborgs stadsfullmäktige 1967. fanns 1 600 daghemsplatser i Göteborg. Under åren 1967—1970 fördubblades antalet platser till 3 200. Denna ökning var fem gånger så stor som under den tidigare mandatperioden, då socialdemokraterna hade majoritet. Under innevarande fyraårsperiod 1971—1974 kommer antalet på nytt att fördubblas. Därmed skulle antalet daghemsplatser på åtta år ha fyrdubblats. Det är en kolossal skillnad i utbyggnadstakt under de år då socialdemokraterna hade majoriteten mot åren efter 1967, då Göteborg haft en liberal ledning. Herr talman! Jag har haft anledning att lämna dessa fakta och de är baserade på uppgifter som lämnats av ledamoten av kammaren herr Molin, Jag är helt övertygad om att dessa uppgifter är riktiga. Jag skall härefter övergå till vad jag egentligen begärt ordet för att säga här i kammaren. Det har sagts mycket, och jag skall inte förlänga debatten i onödan, men vi kan gärna konstatera att läget på arbetsmarknaden är ytterst bekymmersamt. Jag behöver inte upprepa några siffror om arbetslösheten eller anföra några uppgifter om beslutade företagsnedläggelser och meddelanden om varsel för friställningar. Vi är överens om att det måste vidtagas exceptionella åtgärder, men inte om omfattningen och arten. Enligt min uppfattning ger inte ens de i och för sig allvarliga arbetslöshetssiffrorna en tillräckligt tydlig bild av läget. Det har sagts att inom de flesta företag råder full sysselsättning. Den som har praktisk erfarenhet från mindre och medelstora företag vet att inom många företag är sysselsättningen i verkligheten svag med otillfredsställande orderingång. Trots detta behåller man i allmänhet arbetsstyrkan intakt, även om man måste producera på lager och betala väntetider utan utfört arbete. Att då säga att det råder full sysselsättning ger ofta en felaktig bild av verkligheten. På grund av ansvarskänsla för de anställda och samhällets situation undviker man friställningar. För många företag är det i dag en brännande fråga hur länge det skall vara möjligt att fortsätta denna samhällsansvariga företagspolicy. Man väntar och väntar på ett konjunkturomslag. Man är klart medveten om att personalen är en värdefull tillgång som man sannerligen inte vill avhända sig utan absolut tvingande skäl. Men för allt flera mindre och medelstora företag är dagens allvarligaste överväganden förknippade med frågan om huruvida det inte trots allt måste varslas om friställningar. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att sådana överväganden är de svåraste och mest bekymmersamma som vårt lands företagare har att göra. Med denna vetskap vill jag kraftigt protestera mot det sätt som meddelanden om de tragiska friställningarna ofta ges i press och massmedia, Där talas t.ex. om att det eller det företaget sparkar så och så många arbetare, och det kostas på massor av trycksvärta. Jag beklagar att t.o.m. stora och eljest ansedda socialdemokratiska tidningar på detta sätt bidrar till att skapa misstroende och motsättningar som inte finns. Jag beklagar också att det här i riksdagen kan göras sådana uttalanden som gjordes under gårdagen av den socialdemokratiske gruppledaren herr Svanberg. Enligt hans mening hade vi inom oppositionen framställt våra förslag till åtgärder för att komma åt regeringen och inte på grund av omtanke om företagens anställda. Jag vill citera ett avsnitt ur folkpartiets motion nr 1491: ”Det måste dessutom kraftigt betonas att många företag — särskilt bland de mindre och medelstora hemmamarknadsbetonade — kämpar med betydande svårigheter för att vid minskad orderingång behålla sin personal. Vad sådana företag just nu behöver är påtagliga åtgärder från samhällets sida för att stimulera en inhemsk konsumtion. En sådan stimulans kan ge ökad förmåga att bära ekonomiska påfrestningar i väntan på en konjunkturuppgäng.” Den stimulans som jag här åberopat kräver snabba åtgärder av det slag som framförts genom den icke socialistiska oppositionen. Vi har försökt att snabbt få beslut om åtgärder för att öka en sviktande efterfrågan och få fart på produktionen. Jag ifrågasätter på intet sätt betydelsen av de åtgärder som genomförts och nu föreslås av regeringen. Men det är min bestämda uppfattning att de förslag som framförts av den icke socialistiska oppositionen är nödvändiga om vi skall få en snabb effekt. Det gäller nu också i hög grad de mindre och medelstora företagen som har en särskilt stor betydelse i trakter där det inte kan bli tal om stora företag. Herr talman! Vi har i handling visat att vi menar allvar. Tyvärr ser det inte alltför hoppfullt ut att vi skulle lyckas uppnå den breda enighet som hade varit önskvärd i dagens allvarliga läge.
Herr talman! Jag förnekar ingalunda att de siffror som herr Löfgren har nämnt från talarstolen när det gäller daghemsplatserna i Göteborg är riktiga. Under perioden 1967-1971 fördubblades antalet daghemsplatser. Men det är väl att märka att den planen var uppgjord av socialdemokraterna under den tid de hade ansvaret för Göteborgs kommunalpolitik. Det är alltså ett fullföljande av socialdemokraternas tidigare planering och beslut som ligger bakom det faktum att fram till i är har daghemsplatserna fördubblats. När man sedan kommer till perioden 1971-1975 är det visserligen riktigt också att platserna ytterligare kommer att fördubblas, men där råder i dag oenighet mellan de borgerliga partierna och den socialdemokratiska oppositionsgruppen. Inte minst sedan man på socialdemokratiskt initiativ satte i gång med en utredning om förutsättningarna för ökat förvärvsarbete bland kvinnorna och de problem som möter kvinnorna på arbetsmarknaden i Göteborg, har man från oppositionspartiet socialdemokraternas sida sagt att man ingalunda är nöjd med denna fördubbling. Det behövs ytterligare något tusental platser. Där ligger vi alltså före i en planering som vi bedömer är alltför snäv och kortsiktig.
Herr talman! Det hade givetvis varit av mycket stort värde om denna debatt hade kunnat föras av herr Molin med fröken Mattson. Jag inskränker mig till att säga att genom de uppgifter jag har lämnat och som nu fröken Mattson på intet sätt bestrider framstår väl den skildring som fröken Mattson tidigare lämnade såsom något besynnerlig. Jag är glad över att vi på detta sätt har kunnat klarlägga situationen och att fröken Mattsons tidigare uppgifter i mycket hög grad har kunnat förändras.

Herr talman! Det torde icke behöva förebringas något alltför överväldigande siffermaterial för att bevisa att den svenska ekonomin råkat i olag och detta riktigt rejält. Den största arbetslösheten som landet drabbats av sedan 1930-talet är ett dystert faktum, som inte låter sig bortviftas med några enkla förklaringar eller hänvisningar till vissa isolationistiska åtgärder vidtagna på det ekonomiska området av Förenta staternas president. Naturligtvis är vi med vårt nationalhushålls stora utrikeshandel starkt och omedelbart utsatta för internationella konjunktursvängningar, men huvuddelen av vår nuvarande arbetslöshet är uppenbarligen hemmatillverkad. Den är en följd av finansledningens halsstarriga fastlåsning vid sina egna prognoser och därav följande oförmåga till flexibel anpassning till nya icke förutsedda impulser och strömningar. Till bilden hör också att den skräck för ytterligare försämring av bytesbalans och valutareserv som startade den stenhårda deflationspolitiken utan tvivel varit överdriven och verkat förlamande på handlingskraften. Men det tjänar föga att ondgöra sig över begångna missgrepp och göra någon djupare analys av anledningen till dessa. Vad saken nu gäller är att söka sätta in åtgärder, som kan få skutan på rätt köl igen. Sådana åtgärder måste dessutom vara av det slaget att de får snabb, helst omgående verkan. Det duger icke att bara trankilt sitta och speja mot den molnhöljda konjunkturhorisonten och vänta att en strimma av ljus skall lysa igenom förebådande en allmän uppgång. Detta spanande med finansministern i masttoppen har pågått alltför länge och är föga fruktbart som stimulans åt de många människor som desperat längtar efter att åter få en meningsfylld sysselsättning. Vad regeringen nu genom oppositionens tryck lyckats samla sig till utöver det ständiga konjunkturförbättringsspanandet är ett antal selektiva stimulansåtgärder. Från vår sida hävdas däremot med största eftertryck att sådana åtgärder är otillräckliga och att stimulansen måste vara i huvudsak av generell art om den åsyftade förbättringen skall kunna bli varaktig. Detta gäller särskilt industrins investeringsvilja, vilken måste högst väsentligt förstärkas och även få varaktig effekt om en grundläggande förbättring av läget skall kunna uppnås. Här har oppositionens förslag till generella stimulansåtgärder utförligt presenterats och analyserats och jag nöjer mig därför, herr talman, med att i första hand understryka vad centerledaren Thorbjörn Fälldin redovisat.

Detta blir säkerligen en nyttig och välmotiverad investeringsstimulans även om den icke får en omgående effekt på investeringsviljan och heller icke ger garanti för de önskade insatserna från industrins sida i god tid före nästa konjunkturuppgång. Härför hade uppenbarligen en ytterligare stimulans erfordrats. Men vad som är väsentligt i sammanhanget är att det föreslagna 20-procentiga skatteavdraget i stor utsträckning icke kommer att i någon större mån kunna påverka den mindre och medelstora industrin till ökade investeringsinsatser helt enkelt därför att så många av dessa företag i dagens läge icke uppvisar några beskattningsbara vinster att göra avdrag på. Anledningen härtill är alltför välkänd för att erfordra några närmare kommentarer. En hårdhänt deflationspolitik med speciellt det mot dessa företagargrupper använda kreditspärrsvapnet har effektivt beskurit möjligheterna för många av de mindre företagen att samla i ladorna och redovisa några större vinster. Det är därför icke någon befängd tanke — på sistone framförd på flera håll, senast i en av våra största tidningar — att i stället för eller i kombination med det tänkta skatteavdraget införa ett investeringsbidrag till investeringsvilliga företag. Detta skulle ha en tvåfaldig fördel. För det första skulle det åstadkomma den just önskade snabbverkande stimulansen och för det andra kunna aktivera en rad mindre och medelstora industrier till investeringsinsatser, som annars icke skulle bli av, huvudsakligen därför att de icke har några beskattningsbara vinster att spela med. Det förtjänar att i detta sammanhang än en gång understrykas att vår mindre och medelstora industri svarar för cirka två tredjedelar av industrisysselsättningen och produktionen. Ett annat viktigt område där de mindre företagen befinner sig i ett permanent underläge för att inte säga kontinuerligt diskrimineras är kapitalförsörjningen, speciellt tillförseln av långa krediter. Vissa ansatser har visserligen gjorts för att förbättra situationen härvidlag exempelvis förstärkningen av AB Industrikredits resurser, men dessa ansatser har ändock blivit otillräckliga. Från centerns sida har under en rad av år påpekats att den snabbast växande och till sitt omfång i särklass största kapitalanhopningen i vårt land, AP-fonden, icke ens med de blygsammaste krav stått till de mindre företagens förfogande. Dessa har i detta stycke varit och är utsatta för en upprörande diskriminering i förhållande till storföretagen, vilka är de enda som i kraft av sin storlek kunnat emittera obligationslån och härigenom kunnat tillgodogöra sig AP-fondsmedel, särskilt viktiga därför att de utgör långa pengar. AP-fonden är nu uppe i drygt 40 miljarder kronor och kommer vid 1970-talets slut att ha nått det närmast astronomiska talet 100 miljarder kronor, dvs. 100 000 miljoner kronor. Dessa medel har hittills i mycket stor utsträckning placerats i bostäder, men det är uppenbart att bostadsbehovet icke kommer att ökas i samma procentuella takt framöver som AP-fonden tillväxer. Det förefaller tvärtom som om bostadsbyggandet för överskådlig tid kommer att låsas ungefär vid nuvarande nivå. Detta innebär att en snabbt växande kapitalklump kan användas för andra ändamål än för att finansiera bostadsbyggandet. Enligt min uppfattning borde denna ökning av kapitalmarknadens resurser i första hand kanaliseras till industrin av det enkla skälet att dess kapacitet måste kraftigt förstärkas, om vår levnadsstandard icke skall komma att hotas ganska snart. Några siffror belyser situationen. Under perioden 1965—1969 växte näringslivets investeringsvolym med 1,6 procent per år. För att vi enligt långtidsutredningens beräkningar skall kunna nå balans i utrikesbetalningarna 1975 måste investeringstillväxten ökas till 6,2 procent årligen under åren 1970-1975. Som bakgrundsrelief till dessa siffror skymtar antagandet att de svenska företagens självfinansieringsförmåga under samma period kommer att sjunka med ungefär 20 procent. Att näringslivets och industrins kapitalbehov är utomordentligt stort framstår sålunda alltför tydligt. En annan av långtidsutredningens beräkningar ger ytterligare pregnans åt bilden, nämligen den beräkning som anger näringslivets kreditbehov år 1975, alltså om bara fyra år. Detta behov fastställes till ca 11 miljarder kronor, men affärsbankerna beräknas kunna ställa endast knappa 4 miljarder till förfogande. Mot denna bakgrund framträder — på ett överväldigande sätt — AP-fondens grundläggande roll som garant för industrins nödiga kreditexpansion i investeringssyfte. Men, herr talman, det finns anledning understryka att storindustrin ensam klarar icke att fylla ut den önskvärda investeringsökningen. Den mindre och medelstora industrin, som svarar för cirka två tredjedelar av produktionen, måste in på scenen och ges möjligheter att göra sin insats. Detta betyder i klartext att denna industrikategori behöver tillgång till långa och i varje fall medellånga krediter i en helt annan utsträckning än hittills. Detta kan icke ske på annat sätt än att AP-fonden vitaliseras och bereds tillfälle att ställa sådana krediter även till den mindre och medelstora industrins förfogande. För att så skall kunna ske måste fondens placeringsregler ändras och detta omgående. Det enklaste och mest praktiska sättet att nå av mig här angivna mål är att ändra nyssnämnda regler så att kreditinstituten, i första hand affärsbankerna, sparbankerna och jordbrukskassorna, får möjlighet att förmedla AP-medel bl.a. till mindre företag genom att refinansiera sig i fonden. Detta är en åtgärd, som är i högsta grad angelägen i första hand som kraftfullt bidrag till en förbättrad sysselsättning på kort sikt, men även, herr talman, icke mindre viktigt, som en garanti för att industrin skall kunna uppnå den önskade kapacitetsökningen, nödvändig för att bevara och utveckla vår levnadsstandard. När jag är inne på industrins kapitalförsörjning kommer Investeringsbanken osökt in i bilden. Det uppstod som bekant en hel del väsen vid dess tillkomst, en tillkomst som understöddes av centern, även om vi trodde och fortfarande tror att den halvstatliga ägareformen, som t.ex. i fråga om AB Industrikredit, hade varit lämpligare och effektivare. Investeringsbanken har under sin korta tid hunnit göra en hel del insatser, vissa kraftigt omdiskuterade, men i huvudsak av förutsett värde. Vid bankens tillskapande tryckte vi från centerpartiet ytterligt hårt på att bankens tjänster skulle tillgodogöras icke bara de stora företagen utan även den mindre industrin. I mitt anförande i andra kammaren vid behandlingen av utskottsutlåtandet varnade jag bl.a. för gigantomani och för socialdemokraternas svaghet och beundran för de stora och centralistiska enheterna. I riksdagsbeslutet om Investeringsbanken fastslogs emellertid kategoriskt, att någon åtskillnad på bankens behandling av stora och små företag inte skulle få ske, utan även de senare skulle få sin beskärda andel av kreditgivningen. En undersökning som nyligen gjorts vid den företagsekonomiska institutionen vid ett av våra universitet visar att av Investeringsbankens hittillsvarande utlåning har drygt 85 procent gått till företag med över 500 anställda. Detta förhållande är, herr talman, en direkt utmaning mot det nyssnämnda riksdagsbeslutet, och det finns skäl att ännu en gång ställa frågan: Varför diskrimineras småföretagen ständigt och i alla sammanhang? Finns det något slags ideologisk bakgrund härför? Jag vill instämma i och understryka vad herr Fälldin yttrade beträffande småföretagen tidigare i denna debatt: ”Vårt land och vår industri är icke bara betjänta av dessa företag för vår utveckling. Det finns ett klart behov av deras närvaro och insatser.” Till slut, herr talman, några ord om den kommande EEC-uppgörelsen. För ganska precis ett år sedan framkastade jag i den allmänpolitiska debatt som då hölls förslaget att Sverige gentemot EEC skulle begära associering, eftersom vi av kända skäl icke kunde tänka oss fullt medlemskap. Den våldsamma reaktion både från vänster och höger som följde på detta förslag — jag beskylldes bl.a. i tidningsledare för okunnighet om Romfördraget — visar hur oerhört snabbt tidens ström ändå flyter. I dag ställer sig alla ansvariga politiker klart positiva till associeringstanken, och dagens debatt gäller endast om vi nu i sista stund bör söka association eller inte. För min del tror jag att en sådan åtgärd vore skäligen meningslös. Skulle associering ha valts som lämplig anslutningsform för Sveriges del, borde detta ha skett för ett år sedan. Man kan icke nu komma och bildligt talat slänga in jästen efter degen i ugnen. Huruvida vi gått miste om några väsentliga fördelar genom att icke lämna in en formell associeringsansökan kan icke bedömas nu. Som jag hela tiden framhållit — och där sammanfaller min bedömning med regeringens — är innehållet i det kommande förhandlingspaketet viktigare än etiketten. Det är å andra sidan inte uteslutet att en anhållan om formell anknytning till Romfördraget kunde ha givit oss bättre möjligheter att snabbt uppnå det uppställda förhandlingsmålet: nära, omfattande och varaktigt samarbete med EEC. Det finns skäl att icke glömma viktiga psykologiska fakta i förhandlingssammanhang. Ett sådant faktum är att kontinentens politiker är formalister i långt större utsträckning än vi här hemma. Men icke heller här lönar det sig att gräva i det förflutna. Vi måste se framåt. Jag vill då konstatera, att vårt land och icke minst vår industri har skäl att känna lättnad över att vår anslutning till EEC synes få sådan form att de värsta farhågorna om tullarna mot icke bara kontinenten utan också mot Öresund, Nordsjön och Kölen icke kommer att besannas. Vi torde få ett frihandelsområde, där huvuddelen av vår export befrias från förlamande tullar. En allvarlig nackdel är emellertid utsikten att få ett par av våra viktigaste exportvaror, t.ex. papper, belagda med en låt vara tidsbegränsad tull. Det ligger makt uppå att våra förhandlare söker reducera övergångstiden för sådana tullar så starkt som möjligt. På det hela taget måste vad som nu i första omgången erbjuds oss i form av frihandelsområde vara nöjaktigt, och det finns inga skäl för de tjut av besvikelse som uppstämts från vissa vänsterkretsar, men heller icke för den affektladdade upphetsning som hörts på sina håll från industrin. Det senare bara minskar förtroendet för den svenska industrins berömda förmåga att med is i magen övervinna även de största svårigheter. För att vår anslutning till EEC trots allt icke skall sluta med ett misslyckande är det av avgörande vikt att i det kommande avtalet en utvecklingsparagraf inskrives på central plats. Dessutom bör ett lämpligt samrådsorgan inrättas för att bearbeta vunna erfarenheter och utveckla samarbetet. Lyckas våra förhandlare härmed kan vårt näringsliv och folk med förtröstan utgå ifrån att vi med framgång skall kunna klara den internationella konkurrensen i framtiden.

Herr talman! Sysselsättningsfrågorna har av naturliga skäl dominerat denna höstdebatt. När arbetslösheten ökar känner folk en mycket stor olust. Arbetet är en av grundvalarna för hela vår tillvaro. De två mest väsentliga tingen för människan är nämligen arbete och bostad. Ta bort arbetet, ta bort bostaden för oss och vi blir alla socialfall. Arbetarrörelsen har alltid haft som en grundförutsättning för allt sitt reformarbete: full sysselsättning. Man har förstått betydelsen av att alla och inte bara några få har arbete och kan försörja sig. Jag och andra minns 1930-talet. Andra har fått del av situationen, och vi har också fått del av hur det varit långt tidigare. Vi har i detta land en modern arbetsmarknadspolitik ända sedan 1950-talet, en politik som vi byggt vidare på. Det är inte utan motstånd från de borgerliga partierna som den byggts ut, men det vill man inte höra talas om i dessa dagar. När de s.k. LO-ekonomerna Rudolf Meidner och Gösta Rehn på 1950-talet arbetade hårt för en effektiv arbetsmarknadspolitik var det naturligt att de ansåg att det var statens roll att ordna med och ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Men i dag kan vi bara fråga oss, om detta enbart är en statlig uppgift. Är det inte också en kommunal uppgift? Låt oss se lite på skillnaden i utvecklingen. 1950 hade vi i vårt land 2 501 kommuner, 1960 var det 1 031, 1970 848 och 1971 är det 464. Målet ligger någonstans omkring 270 när sammanslagningen är klar 1974. Situationen är alltså en helt annan nu än den var på 1950-talet. Kommunerna har nu helt andra möjligheter och resurser än tidigare. När alltså regeringen går ut hårt med konjunkturstimulerande medel bl.a. på arbetsmarknadspolitikens område borde kommunerna i större utsträckning ha en beredskap klar. Kommunerna är alldeles för oförberedda för en sådan här situation. Vi skall ha klart för oss att landets 464 kommuner är mycket stora arbetsgivare. Vi har nämligen ca 302 000 personer som är anställda i våra primärkommuner mot endast 153 000 år 1960. Som jämförelse i övrigt kan nämnas att antalet anställda i statlig tjänst 1970 var 381 100. Till detta kan läggas att 1970 fanns 105 800 anställda i landstingen. Den övervägande delen är naturligtvis anställda i privat tjänst, men jag vill alltså här poängtera att stat och kommun — både primärkommun och landstingskommun — är mycket stora arbetsgivare.

Nu blir det lätt litet panikartade åtgärder som vidtas. Det är klart att kommunalmännen säger att det kostar rätt mycket att hålla denna beredskap, men sådana här förberedelsekostnader borde rymmas inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Av de siffror som jag tidigare har nämnt framgår klart att kommunerna är stora arbetsgivare. Några exempel bland många. Stockholms kommun har ca 48 700 anställda. Uppsala kommun har ca 7000 anställda. Vilka industrier har det? Kommunerna har också i stor utsträckning de resurssvaga grupperna anställda inom sina områden, och det gäller för dessa att snarast få jobb. Det är klart att beredskapsarbeten i första hand skall läggas på investeringsarbeten, men även om kommunerna i viss mån med hjälp av arbetsmarknadsmedel startar en ökning på driftsidan av exempelvis den sociala verksamheten bör man i en konjunkturuppgång kunna behålla denna verksamhet. Behoven finns. Därom råder ingen tvekan. Vi kan bara se på barntillsynsområdet, åldringsvården m,. m. Av de arbetslöshetssiffror som redovisas finner man att gruppen kvinnor är ganska stor. Från alla håll ropas på åtgärder. Låt mig med en gång deklarera att vi kräver åtgärder för alla arbetslösa — både män och kvinnor. Låt oss inte få några arbetsuppgifter som är särskilt konstruerade för kvinnor och andra som är förbehållna män. Ett sådant tänkeoch handlingssätt tillhör det förgångna.

Knut Johansson har i tidningen Byggnadsarbetaren sagt om dessa undersökningar att de mäter arbetsviljan hos folket. Den statistiken visar att det i september i år fanns 64 000 arbetslösa kvinnor. Av dem var 27 000 eller 43 procent under 25 år. Av intresse är att notera att 18 procent av de arbetslösa kvinnorna och 27 procent av de gifta arbetslösa kvinnorna ville ha deltidsarbete, dvs. ett arbete som understeg 25 timmar per vecka. Samtidigt fanns emellertid 65 000 kvinnor som arbetade på deltid, mindre än 35 timmar per vecka, men önskade få heltidsarbete. 49 000 av dessa var gifta. Som jämförelse vill jag nämna att enligt den rena arbetslöshetsstatistiken var antalet arbetslösa kvinnor vid detta tillfälle 20 000. Den ökade kvinnliga arbetslösheten kan också ses ur en positiv synvinkel: kvinnorna börjar ställa krav på samhället på ett helt annat sätt än tidigare. Många av de nu arbetslösa kvinnorna var från arbetsförmedlingsstatistisk synpunkt arbetslösa också tidigare, dvs. de var hemarbetande. De önskade ofta få förvärvsarbete men brydde sig inte om att anmäla sig som arbetssökande. Hur ofta har vi inte sagt till dessa kvinnor när vi har mött dem ute på kurser och konferenser: Anmäl er på arbetsförmedlingen — det är enda möjligheten för arbetsmarknadsverket att göra insatser för er räkning. Kvinnorna har blivit medvetna på den här punkten. Den nya skattelagstiftningen har också gjort sitt till. De har anmält sig, de har gått igenom arbetsmarknadsutbildning och de har fått arbete. Nu har de drabbats hårt av inskränkningarna, eftersom de, liksom ofta den unga arbetskraften, tillhör de lägst utbildade och dem som kommit sist ut på arbetsmarknaden. Siffrorna när det gäller i synnerhet den kvinnliga arbetslösheten kan kompletteras med andra uppgifter, som inte framkommer av någon arbetslöshetsstatistik alls. Det rör sig om inskränkningen av arbetstiden för dem som är deltidsanställda. Inom exempelvis handelns område är det inte ovanligt att man får sin arbetstid förkortad från 25 till 20 timmar eller från 20 till 17 timmar i veckan. Vad betyder inte det för en familjeekonomi som är baserad på en viss inkomst? En sådan dold arbetslöshet talas det mycket sällan om, Jag har inte under den tid jag har lyssnat på den här remissdebatten hört den nämnas. Den får heller inga stora rubriker i tidningarna — och ändå betyder den så mycket för dem som drabbas. De ökade kostnaderna för kommunernas socialvård har bl.a. sin orsak i sådana företeelser. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att det i det regeringspaket, som vi nu har fått, bland de familjepolitiska åtgärderna också ligger ett förslag om höjning av driftbidragen till såväl daghem som fritidshem. LO-kongressen, som hölls i september, uttalade sig på den punkten i mycket kraftiga ordalag. Kongressen framhöll att ”det är synnerligen angeläget att statsbidraget till barnstugornas driftkostnader kraftigt höjs”. Vi är från LO-sidan tacksamma för att så snabbt ha fått ett visst gehör för vårt kongressuttalande. De nya driftbidrag vi nu får står kanske inte helt i samklang med det kraftiga uttalande vi gjorde, men vi tycker att det är bra att vi har fått den här ökningen. Det har tidigare, i den här debattens sena timmar, varit en daghemsdiskussion, där man till sin förvåning har fått höra att det är folkpartiet som har drivit frågorna om daghem och fritidshem. Ja, folkpartiet och de borgerliga har kommit in i den här debatten sedan det blivit allmänt socialt accepterat att ha sina barn på daghem och fritidshem. Nu finns det ingen annan möjlighet att ordna sin barntillsyn. Vi har inga hembiträden, vi har mycket litet av barnflickor som underbetalda kan ta hand om barn till förvärvsarbetande, välsituerade föräldrar. På den tiden då den här verksamheten kallades barnkrubbor, när den var mer en hjälp för de allra lägsta inkomsttagarna, hörde jag aldrig att några borgerliga politiker arbetade vare sig kommunalt eller i riksdagen för en utbyggnad av den. Från LO:s sida har vi drivit de här frågorna under årtionden — sedan 1940-talet kan vi ha det så att säga registrerat — och det har varit naturligt, för det har varit ett starkt krav från de stora LO-grupperna att få dessa frågor lösta. Det är i mycket stor utsträckning de grupperna som drabbats av bristen på barntillsyn. Bristen på barntillsyn är för resten för många av de arbetslösa kvinnorna en av orsakerna till arbetslösheten. De gifta kvinnornas önskan om deltidsarbete kan också ofta knytas till bristen på barntillsyn. Tyvärr har i det kommunala budgetarbetet den sociala verksamheten, barntillsynen, fått stryka på foten vid de prutningar som har varit nödvändiga i det kärva ekonomiska läget. Som förvärvsarbetande föräldrar är vi oftast ett tyst och försynt släkte. Vi gör inte våra krav tillräckligt hörda i kommunerna. Jämför med vilka resurser som kan mobiliseras om det gäller byggandet av en sporthall eller en ishockeyrink! Då hörs och syns kraven. Spaltmetrar skrivs. Idrotten är på något sätt en helig ko i det här landet — en ko som kanske ur ekonomiska prioriteringssynpunkter borde ägnas ett mer ingående studium. De borgerliga partierna bekänner sig som barnfamiljernas vänner, de arbetslösas vänner osv. Det är ingen hejd på deras önskan om insatser, insatser som varierar med partierna, även om vi för tillfället har fått ta del av en viss enighet. Därför är det beklämmande när vi i vissa borgerliga tidningar kan läsa om hur man ifrågasätter byggandet av barnstugor. Det blir för dyrt, menar man, och man ser endast till de krassa bruttosiffrorna — bryr sig inte alls om de inkomster som flyter in skattevägen och avgiftsvägen och i övrigt genom att man slipper investeringar i skolor, vägar och bostäder om båda i familjen kan arbeta i stället för att man tar arbetskraft utanför kommunen. Det värde för barnen som ligger i en förskolevistelse viftas dessutom bort. Man säger på sina håll i den borgerliga pressen ”att den utfösning av kvinnorna till näringslivet som pågått de senaste åren kan gott avslutas”. Det finns också aktuella exempel på att borgerliga kommunalråd reserverat sig mot den höjning av anslagen till familjedaghemsverksamheten som behövs för att man skulle klara av de normer som kommunen bestämt sig för. Full sysselsättning är och förblir det vägledande målet för arbetarrörelsen — såväl den fackliga som den politiska. Detta mål gäller alla oavsett kön. Samhällets kompletterande åtgärder i form av bl.a. barntillsyn för att klara denna målsättning är mycket väsentlig. Barntillsynen i form av barnstugor har i sig ett värde också för barnens utveckling. För att snabbare nå en social utjämning bland olika grupper är det nödvändigt att man har en förskoleverksamhet som når alla barn — i synnerhet dem som kommer från de resurssvaga familjerna. Ett ökat statligt stöd för denna verksamhet som komplement till andra familjepolitiska och konjunkturstimulerande åtgärder hälsas därför med särskild tillfredsställelse. Det är barnen som skall bli morgondagens vuxna, morgondagens riksdagsmän och kommunalpolitiker. Jämlikhetspolitiken måste starta i förskoleåren.

Herr talman! Den kritik som fru Sigurdsen riktade mot folkpartiet kommer jag inte att ta upp i mitt anförande här; den kommer senare att bemötas av herr Romanus. Min avsikt är att tala om Sveriges förhandlingar med EEC. Hur vi utformar våra relationer till EEC är en av de allra viktigaste frågor vi har att ta ställning till. Vi vet att en av orsakerna till den bristande investeringsviljan inom industrin är osäkerheten om vilka relationer vi kommer att få till den europeiska gemensamma marknaden. För vår export och därmed för vår sysselsättning är det av avgörande betydelse att vi får en tillfredsställande lösning i våra förhandlingar med EEC. Men vad är då en tillfredsställande lösning? Finansministern deklarerade ju i går att den tullfrihet för industrivaror — men inte för alla industrivaror — som EEC erbjuder ”är bättre än vad vi i dag har” och var otålig över dem som ”hänger läpp” över de dystra beskeden från EEC-håll. Vad var då regeringens eget förhandlingsmål? Jo, den eftersträvade — jag citerar deklarationen den 10 november 1970 — ”att delta i utvidgningen av de europeiska gemenskaperna genom omfattande, nära och varaktiga ekonomiska förbindelser”. Regeringen förklarade att den delade ”gemenskapernas uppfattning såsom den uttryckts i Romfördraget att en omfattande samverkan är nödvändig för att de fulla fördelarna av den gemensamma marknaden skall kunna realiseras”. Regeringen tillade: ”Sålunda erfordras åtgärder för att uppnå ökad rörelsefrihet för arbetstagare, tjänster och kapital jämte samverkan inom socialpolitiken och den ekonomiska politiken.” Dessa fulla fördelar vet vi i dag att vi inte uppnår med regeringens förhandlingsuppläggning. Det är fråga om ett klart misslyckande — vi kommer varken att få omfattande, nära eller varaktiga förbindelser. Vi kommer att få ett begränsat frihandelsavtal men inte kunna delta i integrationen, vi blir stående utanför samarbetet på många områden — den ekonomiska politiken, industripolitiken, forskningsfrågorna, energipolitiken, miljöpolitiken — och vårt näringsliv kommer inte att kunna tävla på lika villkor med EEC-ländernas. Därför kan inte avtalet kallas omfattande. Det kommer inte att medge för oss att påverka beslutsprocessen, inte heller att bli regelbundet konsulterade — därför blir det inte fråga om några nära förbindelser. Avtalet kan uppsägas inom tolv månader — alltså blir det inte varaktigt. Den som förklarar sig nöjd med ett sådant avtal måste ha skruvat ner sitt förhandlingsmål, och det är tydligen det regeringen nu är i full färd med att göra — att döma av både statsministerns och finansministerns ord i går. När det gäller att jämföra dagens situation glömde finansministern bort flera viktiga aspekter. Vi vet inte vilka och hur långvariga undantag som EEC till slut kommer att kräva, undantag som löper risk att ställa oss inför nya tullbarriärer gentemot de EFTA-länder som nu går in i EEC. Vi vet att det erbjudna samarbetet på viktiga punkter är betydligt mindre omfattande än det som nu äger rum inom EFTA-konventionens ram. Vi kommer inte att få några som helst rättsregler för att försäkra oss om likabehandling. Vi kommer inte att få stödja oss på några gemensamma konkurrensregler — i stället finns det stor risk för väsentliga och långvariga undantag. Vi vet att definitionen på industrivaror är mera begränsad inom EEC än inom EFTA, det drabbar svensk livsmedelsindustri. Vi vet att ursprungsreglerna har en annan och förmånligare utformning inom EFTA än inom EEC. I stället finns det, herr talman, skäl att fråga sig: Vad är det vi har uppnått genom våra egna deklarationer och våra egna förhandlingsansträngningar? EEC-staterna har själva uttalat att avsikten med utvidgningen var att inga nya tullhinder skulle upprättas. Skulle detta uppnås var det logiskt och nödvändigt av EEC att komma med ett frihandelserbjudande. Något därutöver har vi heller icke förhandlat oss till — i stället torde de återstående förhandlingsmånaderna få användas till att söka undvika begränsningar i frihandeln. Utrymmet för förbättringar efter det att ministerrådet om några dagar fastställt sitt förhandlingsmandat kommer tyvärr inte att bli stort.

Men vårt psykologiska förhandlingsläge är inte det bästa. EEC är redan förhandlingstrött, irritationen över Sverige och Sveriges ovilja att tala klarspråk ökar, pressen att nå ett snabbt slut på samtliga förhandlingar blir allt starkare. Man kan, som herr Burenstam Linder gjorde i går, fråga sig varpå det beror att vi hamnat i detta läge. En orsak är att regeringen inte tog till vara den möjlighet till ett mera omfattande avtal, som låg i att specificera att vi önskade ett associationsavtal på basis av § 238 i Romavtalet. Det hade kunnat skilja oss ut från de övriga neutrala staterna och åskådliggöra att våra samarbetsönskemål låg på en betydligt högre nivå. Genom att hålla fast vid en förhandlingsuppläggning som redan är överspelad har man börjat väcka misstankar om att vi har andra motiv, t.ex. att vi vill försvåra för Danmark och Norge att nå framgång i sina medlemsförhandlingar. Det säger sig självt att vi bör avvisa sådana misstankar. De hänger i sin tur samman med att man i Sveriges attityd saknar en positiv grundinställning till det europeiska samarbetet. Det finns många inom EEC som i dag undrar om den svenska regeringen och svensk socialdemokrati över huvud taget ser något positivt i den europeiska gemenskapen utöver de kommersiella fördelar ett samarbete kan ge oss. Det som slår klarast igenom är den enträgna kritiken av EEC, avståndstagandet från EEC. Självklart får vi acceptera det förhandlingsresultat som vi kan komma fram till under våren. Men vi får inte slå oss till ro med detta begränsade avtal med dess osäkerhet för hela vårt näringsliv — både för större och mindre företag — och med de risker för sysselsättningen och anställningstryggheten det innebär. Vi får inte förtröttas i försöken att inom EEC få gehör för det närmare och mera omfattande samarbete på neutralitetspo litikens grund som vi vet behövs. Om efter en tid en förhandlingschans öppnar sig för oss — jag säger om — hoppas jag att regeringen lärt av misstagen denna gång, att vi ger klarare uttryck för vår känsla för samhörigheten med övriga Europa och att vi då kunnat bygga upp den fond av förtroende och sympati för vår politik, som vi nu tyvärr saknar ute i Europa.

Herr talman! Måndagen den 11 och tisdagen den 12 oktober sammanträdde familjepolitiska kommittén för att bl.a. diskutera en förändring och förstärkning av bostadstilläggen till barnfamiljer. Inga beslut fattades och inga förslag utformades, vilket kanske annars hade varit möjligt om någon vid den tidpunkten hade haft en aning om att det brådskade. Torsdagen den 14 oktober, alltså två dagar senare, gav regeringen en presskonferens vid vilken man bl a., utöver en engångsutbetalning i januari, utlovade en kraftig förstärkning av bostadstilläggen redan från den 1 april 1972. Fredagen den 15 oktober, alltså en dag senare, anmodade regeringen familjepolitiska kommittén att omgående — som det heter — redovisa kommitténs hittillsvarande överväganden angående utformningen av bostadstilläggen till barnfamiljerna. Samma dag översändes av kommitténs ordförande en arbetspromemoria i ämnet. Promemorian åtföljdes av en missivskrivelse, i vilken det kraftigt underströks att det rörde sig om en arbetspromemoria, att viktiga delar av bostadstilläggssystemet ännu inte behandlats och att den i kommitténs direktiv anbefallda avvägningen av olika familjepolitiska stödformer mot varandra ännu inte avslutats. Söndagen den 17 oktober, ytterligare ett par dagar senare, offentliggjordes utan att kommittén underrättades den arbetspromemoria som dittills i enlighet med vanlig kommittépraxis hade betraktats som konfidentiell. Vid publiceringen utelämnades missivskrivelsen från kommitténs ordförande med alla dess reservationer. Härigenom skapades — jag måste förmoda, avsiktligt — intrycket att det rörde sig om ett förslag från familjepolitiska kommittén, vilket det alltså inte var. I propositionen 156 om höjda bostadstillägg för barnfamiljer fullföljs denna linje. På sida efter sida hänvisas till familjepolitiska kommittén på ett sätt som måste skapa intrycket att regeringen egentligen bara till riksdagen vidarebefordrar ett förslag från en enhällig parlamentarisk kommitté. Detta är inte sant. Regeringen är själv ensam ansvarig för propositionen och dess innehåll. Det är desto viktigare att få detta fastslaget eftersom propositionen innehåller förslag som kommittén sannolikt inte ens på direkt beställning av regeringen skulle kunnat biträda, i varje fall inte enhälligt. Det gäller t.ex. förslaget om ett 80-procentigt hyresbidrag inom det kommunala bostadstilläggets ram till barnfamiljer för den del av kostnaden som ligger inom vissa hyresintervaller. I den promemoria som åberopas diskuteras 60 procent, och det är inte av en tillfällighet. Kommittén har talat om olika nivåer för den procentsatsen och, fortfarande utan att fatta några beslut, varit ytterst tveksam mot att gå så högt som till 80 procent, framför allt därför att man därmed skulle avlägsna ett viktigt incitament för dem som bygger hus till att försöka bygga billigt. Om regeringens förslag bifalles blir resultatet att en familj som har en bostadskostnad på 400 kronor i månaden och flyttar till en bostad som kostar 800 kronor får, om familjen är tillräckligt stor, en merutgift på 80 kronor. 320 kronor betalas av stat och kommun. Måste inte varje byggherre fråga sig: Vad tjänar det till att försöka spara några kronor på byggnadskostnaderna, om de som skall bo i husen ändå bara behöver räkna med att själva bära en så liten del av kostnaden, om man kan konsumera en nyttighet för 400 kronor genom att själv betala 80 kronor? Man kan verkligen vara allvarligt tveksam om ett sådant förslag. Detsamma gäller de hyresgränser som propositionen föreslår. Även där går man ovanför vad som nämns i kommitténs promemoria. Kommittén hade föreslagit att dessa övre hyresgränser, inom vilka det kommunala bostadstillägget utgår, skulle räknas upp från 520 till 625 respektive 725 och 925 kronor. Nu kommer statsrådet Odhnoff, som har undertecknat propositionen, och lägger på hela vägen, I stället för 625 sätter man 650, i stället för 725 sätter man 800. Nu är dessa siffror ingalunda höftade i kommitténs promemoria, utan det ligger en undersökning bakom. Det är så att när de nu gällande hyresgränserna fastställdes utgick man från den faktiska, konstaterade bostadskostnaden i en typlägenhet av de senaste årens produktion; detta var 1968. De belopp som nämns i kommitténs promemoria är på samma sätt framräknade efter vad en liknande typlägenhet kostar i dag i de två senaste årens produktion. Regeringen lägger bara på — såvitt jag kan förstå tämligen godtyckligt och slumpartat — ytterligare några tior på varje gräns. Jag får därav intrycket att det helt enkelt har gällt att placera 100 hemlösa miljoner, placera dem nästan hur som helst. Vid presskonferensen och i pressmeddelandet den 14 oktober råkade man hugga till siffran 300 miljoner, ja, t.o.m. 400. Men 100 har man sedan fört över till ett annat hugskott som skall förverkligas först 1973. Sedan visar det sig att inom promemorians ram ryms inte mer än 200 miljoner, och det är verkligen inte heller någon höftad siffra — det är i stort sett vad man kan säga att det systemet tål utan att gå sönder. Men där blev 100 miljoner över som var utlovade och som någonstans måste placeras. Då höftar man till nya hyresgränser och höjer, enligt min mening på ett ganska äventyrligt sätt, den procentsats efter vilken bidraget skall utgå. En annan punkt där det säkerligen icke skulle kunnat bli någon enighet gäller kompensationen till kommunerna för de ökade kostnaderna. Där åberopas kommittén på alldeles speciellt sätt. På s. 19 i propositionen 156 står det: ”Kommittén har därvid pekat på möjligheten att göra detta” — alltså kompensera kommunerna — ”t.ex. genom en avlastning av kommunala kostnader för barntillsyn.” Det har kommittén alls icke gjort. Några personer inom kommittén har pekat på den möjligheten. Det har anmälts stor tvekan även där, och något beslut i frågan har icke fattats. Personligen kunde jag aldrig biträda ett sådant beslut, därför att det enligt min mening är orättvist. Om man går den vägen att man ökar kommunernas kostnader för bostadstillägg och bara delvis kompenserar dem inom det systemet och i stället lägger kompensa tionen på ett annat system, kommer kostnadsökningen och kompensationen ingalunda att träffa samma kommuner, i varje fall inte med jämförliga belopp. Det är t.o.m. nästan definitionsmässigt på det sättet att ju större kostnader en kommun har för barntillsyn, desto lägre kostnader har samma kommun för bostadstillägg. Ju bättre barntillsynen är tillgodosedd, desto större förvärvsfrekvens bland gifta kvinnor och desto mindre efterfrågan på bostadstillägg, eftersom familjeinkomsterna stiger. Det är troligen en tämligen sned metod för att kompensera kommuner. I varje fall finns det icke något ställningstagande från någon kommitté bakom detta. Det är helt och hållet på regeringens ansvar som ett sådant förslag läggs fram, Sedan skall kommittén retroaktivt utreda frågan om hur inkomstprövningen skall gå till. Det nya, väsentligt utökade systemet skall tills vidare administreras efter samma regler som det gamla. Och det blir ganska äventyrliga regler. De orimliga marginaleffekter som redan det nuvarande systemet har blir rent groteska när man matar in 300 miljoner till i det, och många fler familjer än nu kommer att ha bidraget kvar upp i inkomstlägen där marginalskatten är 60 procent och där bidragsreduktionsfaktorn är 30 procent, alltså sammanlagt en 90-procentig marginaleffekt. Och det skall vi dras med i varje fall i ett år. Dessutom blir det inte så lätt för kommittén att fullfölja det här uppdraget att presentera en ny metod för inkomstprövning. Sådana metoder är bl.a. beroende av hur stora belopp som skall inkomstgraderas. Det är lätt att göra en metod för inkomstgradering med hyggliga effekter vid ett litet belopp. Det är svårare när det gäller ett stort belopp. Kommittén kommer där att få ett svårare jobb än man skulle ha haft om man fått göra alltsammans i ett sammanhang. Och så är det då detta med avvägningen! Det trycks väldigt hårt i direktiven på att kommittén skall väga mot varandra olika familjepolitiska stödformer och att man skall sätta in hela systemet i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Det blir inte så lätt att göra det, om man redan innan den avvägningen på allvar börjar har bundit ett så pass stort belopp som 300 miljoner kronor och därtill 1973, i någon sorts maskliknande bihang till familjepolitiken, 100 miljoner kronor i ett slags bostadstillägg till icke-barnfamiljer. Ingen kommitté — på vilket område det vara må — skulle med särskild tillfredsställelse hälsa ett uppdrag att på det sättet utreda vad som kanske till hälften redan är bundet.

Beskyllningen för inkompetens behöver inte nödvändigtvis drabba familjeministern, i varje fall inte med full tyngd. I det beryktade pressmeddelandet av den 14 oktober finns tecken som tyder på att över huvud taget inget sakkunnigt öga hade fallit på den texten, varken familjeministerns eller någon annans. Möjligen kan det vara så att familjeministern fram till den tidpunkten varit lika överseglad som familjepolitiska kommittén och över huvud taget inte underrättad om vad herrar Palme och Sträng sysslade med. Därom vet jag självfallet ingenting. Jag vet bara, att medan regeringen gav presskonferens om familjepolitiken, drack familjeministern kaffe i riksdagsrestaurangen.

Herr talman! Det har väl knappast undgått någon att det finns en familjepolitisk kommitté, och efter herr Carlshamres anförande här har det kanske blivit alltmer uppenbart. Vi har inom denna kommitté under några år brottats med de familjepolitiska frågorna och vi avser att framlägga ett betänkande inom den allra närmaste tiden. Under de senaste veckorna har det riktats en hel del kritik mot vårt sätt att arbeta, bl.a. från pressen. Kritiken har i synnerhet gått ut på att vi inte har haft tillräckligt hög arbetstakt, att vi borde ha varit färdiga med vårt förslag för länge sedan, osv. Låt mig då först påminna om att vi under åren 1967 till 1970 har framlagt tre betänkanden, som har utgjort underlag för riksdagsbeslut. Det första betänkandet låg till grund för beslutet om de nuvarande bostadstilläggen. Visserligen hade vårt förslag en annan utformning, men vi knäckte dock principen om den fördelning av stödet som också kommer till synes i den proposition som nu ligger på riksdagens bord. I stället för att söka åstadkomma en utjämning mellan familjer med och utan barn i samma inkomstläge sade vi oss att det enda rimliga och rättvisa är att om möjligt låta alla barn få leva på en något så när lika standard. Vi föreslog därför ett riktat barnstöd för att utjämna mellan familjer i olika inkomstlägen, med tyngdpunkten lagd på familjer med låga inkomster och flera barn. Vi föreslog också att de allmänna barnbidragen skulle ingå i ett sådant system. Det visade sig sedan att vi var alldeles för tidigt ute. Vårt enhälliga förslag utlöste en inflammerad debatt, och framför allt ansågs vid denna tidpunkt barnbidragen såsom någonting som det var alldeles omöjligt att peta på. Men förändringens vind sveper trots allt genom vårt samhälle, och efter det att kommittén framlagt detta förslag har vi bl.a. haft den stora jämlikhetsdebatten, vilken också har satt sina spår. I dag finns det visserligen fortfarande borgerliga företrädare, som i första hand kämpar för en höjning av barnbidragen, men det finns även en mycket bred opinion, som vill få en annan fördelning av barnstödet. Man är helt införstådd med att vi måste göra en utjämning mellan ekonomiskt svaga barnfamiljer och barnfamiljer som har det relativt gott ställt.

Jag skall inte trötta med en uppräkning här. Jag vill i alla fall påminna om att riksdagen under de år som har gått mycket villigt och glatt har medverkat till att kommittén ständigt har fått nya uppgifter. Under de senaste åren har vi fått i uppdrag att pröva frågan om bostadstillägg till icke-barnfamiljer, en fråga som i sanning har visat sig vara mycket komplicerad. Vi skall pröva reglerna för bosättningslån, ompröva vissa medborgarskapsfrågor, behandla frågan om ekonomiskt stöd vid adoption, göra en översyn av bidragsförskottssystemet, pröva frågan om sjukpenning vid vård av sjuka barn, se över fridagsregeln m.m. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen ytterligare. Med tanke på de många nya uppgifter som vi alltså har fått att utreda vågar jag påstå att det knappast är möjligt för oss att framlägga slutbetänkandet tidigare än vad vi har beräknat. Ytterst handlar det kanske om ansvarskänsla. Vi har inte velat höfta till några förslag ivrigt och snabbt utan har gjort ordentliga undersökningar för att få underlag för våra ställningstaganden. När vi framlägger slutprodukten under våren 1972 får var och en möjlighet att bedöma, om vi har varit alltför ambitiösa i våra undersökningar, likaså om vi har lyckats bidraga med riktlinjer för en utformning av den familjepolitik som skall gälla för 1970-talet och möjligen också för en del av 1980-talet. Då det gäller att bedöma familjernas egen efterfrågan på samhällsstöd tycker jag personligen att vi i dag har betydligt fastare mark att stå på än vi hade t.ex. när våra direktiv en gång kom till. Jag talade i början av anförandet om förändringens vind. Den har sannerligen svept över det här fältet. Man har nu under åtskilliga år haft den allra största ökningen i arbetskraften bland gifta kvinnor, och småbarnsmödrarna deltar i allt större utsträckning i produktionen. Fler och fler unga par delar hemsysslorna och finner detta helt naturligt. Unga män och kvinnor utbildas i ungefär samma utsträckning, och efterfrågan på barntillsynsplatser växer. Allt detta sammantaget visar enligt min mening att en familjepolitisk satsning i första hand måste inriktas på servicesektorn. Trots att vi just nu befinner oss i en besvärlig situation med bl.a. hög kvinnoarbetslöshet vill jag slå fast att vi måste göra betydande satsningar på barntillsynssidan. Att kvinnor med barn får möjligheter att förvärvsarbeta är av utomordentlig betydelse för våra möjligheter att framåt i tiden öka den gemensamma kakan, och det har betydelse för uppnåendet av jämlikhet mellan män och kvinnor men också mellan barnfamiljerna själva. Det bästa sättet att öka familjernas disponibla inkomster är att föräldrarna bereds möjligheter att förvärvsarbeta. Alla våra undersökningar bekräftar detta, trots att vi inte på något sätt har försökt att undanskyla problemen med marginaleffekterna. Sådana existerar nämligen, eftersom det finns inkomstprövade förmåner och daghemsavgifter och en progressiv beskattning. Men jag vill också slå fast att det oftast rör sig om överdrifter när borgerliga företrädare, liksom den borgerliga pressen, drar fram vissa exempel i syfte att svartmåla. Mamma förlorar inte på att gå ut i ett ordentligt förvärvsarbete, men hon får i vissa fall alltför litet pengar kvar. Det är där problemet ligger. Ingen har heller lyckats hejda de unga föräldrar som i dag betraktar det naturligt att båda förvärvsarbetar. En undersökning i april 1971 visar att ca 40 procent av alla nyblivna föräldrar hade återupptagit eller påbörjat förvärvsarbete redan när barnet var 8—9 månader gammalt. I dag förvärvsarbetar 43 procent av mödrar vilkas yngsta barn är under 3 år och 55 procent av mödrar vilkas yngsta barn är 3—6 år, 63 procent av mödrar vilkas barn är 7—10 år och 70 procent av mödrar vilkas yngsta barn är 11—16 år. De ensamstående föräldrarna har en ännu högre förvärvsfrekvens och t.o.m. i trebarnsfamiljer med yngsta barnet under 3 år har de gifta kvinnorna så hög förvärvsfrekvens som 30 procent. Trots de här siffrorna och den utveckling de bekräftar finns det naturligtvis många familjer som fortfarande måste leva på bara en inkomst — och kanske också en blygsam sådan — på grund av brist på arbetsmöjligheter, brist på tillsynsplatser eller av andra orsaker. Det förslag om ökat stöd till barnfamiljerna som nu ligger på riksdagens bord får ses som väsentligen avsett för den gruppen. Att vi skulle avstå från att ge dessa familjer ett ordentligt stöd för att undvika marginaleffekter betraktar jag som närmast horribelt. Menar de borgerliga som har talat förklenande om denna reform, att vi bara för att undvika marginaleffekter skulle ha underlåtit att ge ett handtag åt dem som bäst behöver stöd? Nej, jag skulle knappast vilja angripa problemen från den sidan. Man kan i stället slå fast att detta är en förstärkning av en reform som i huvudsak kommer familjer med en inkomst till godo. Ytterst få heltidsarbetande makar med barn får någon glädje av de nya bostadstilläggen. Därför anser jag i klar motsats till herr Carlshamre att det är mycket tillfredsställande att det ändå i propositionen finns med ett inslag av resursstyrning till förvärvsarbetandes favör genom att kompensationen till kommunerna går via ökade driftbidrag till daghem och fritidshem. Jag hoppas att detta skall medverka till att en del kommuner omprövar de projekt som nu har skjutits på framtiden. Men jag skulle vilja gå längre och ifrågasätta om vi inte på något sätt måste lösa frågan om daghemsavgifterna. Det är nämligen i hög grad dessa som medverkar till att det blir en alltför liten vinst när den förälder som har varit hemma träder ut i arbetsmarknaden. Den av Kommunförbundet rekommenderade taxan ligger högt, och trots detta har vissa kommuner en ännu högre avgift. Eftersom jag företräder en kommun som alltid har haft en enhetstaxa och mycket rimlig avgiftsnivå, kan jag verkligen understryka att vi haft och har mycket goda erfarenheter av detta system, Fördelarna ligger bl.a. i att systemet är enkelt att administrera, att avgiften inte medverkar till att skapa marginaleffekter. Risken för social skiktning vid val av tillsynsform reduceras, Det skulle också kunna motverka vissa kommuners benägenhet att snegla på hur hög avgift man kan få in när man fördelar platserna, om det fanns en enhetstaxa. Många kommer naturligtvis att invända att barntillsynen är så dyr, att föräldrarna redan nu är subventionerade osv. Mot detta skulle jag vilja säga att den förälder som går ut i förvärvsarbete betalar i inkomstskatt till stat och kommun ett ungefär lika stort belopp som samhällets kostnad för barnstugeplatsen. Har låglönekommuner kunnat klara barnstugekostnaderna genom åren utan alltför höga avgifter, tycker jag nog att andra kommuner också skulle kunna göra det. I varje fall bör kommunerna eftersträva att inte höja dessa avgifter i onödan, och jag hoppas att den sittande barnstugeutredningen tar upp den här frågan till ingående prövning. Till sist också några ord om propositionen, som i huvudsak bygger på ett arbetsmaterial från den kommitté som påstås ha blivit ”överkörd”. Det hade naturligtvis varit en fördel om kommittén fått slutbehandla de olika delarna i det paket som vi avser att framlägga — det bör man poängtera. Å andra sidan får ju barnfamiljerna stödet tidigare genom regeringens förslag, och det är enligt min mening en klar fördel. Därför är jag inte lika känslig som herr Carlshamre på den här punkten. Herr Carlshamre har ju trots allt varit med och diskuterat vad han kallar hugskott, varför jag tycker att det ordet var väl hårt om regeringens förslag. I övrigt vill jag säga att det inte ankommer på mig att diskutera procedurfrågorna med herr Carlshamre, utan det får väl andra sköta. Familjepolitiska kommittén är så pass långt framme med utredningen att det står fullt klart att vi skulle komma att föreslå en förstärkning av det riktade stödet till barnfamiljerna. Men jag vill framhålla att vi också hade andra alternativ än det som presenterats i propostionen, bl.a. ett med ett grundbidrag på 100 kronor per barn. Detta alternativ skulle kostnadsmässigt ha legat i paritet med regeringsförslaget. Kanske även jag kan tycka att det är litet tråkigt för oss i kommittén att framställas som de snåla eller i varje fall återhållsamma i detta sammanhang, eftersom den PM som publicerats tagits som ett formellt slutförslag från oss. Jag hade gärna sett att också andra alternativ hade presenterats. Men i stort sett följer propositionen upp de synpunkter som åtminstone jag lagt på frågan om de inkomstprövade grundtilläggen. Det är dock en sak som förbigåtts, nämligen frågan om bidraget är ett allmänt konsumtionsstöd eller icke. Vi anser att det är ett konsumtionsstöd eftersom det kommer att utgå oavsett om man har en bostad eller ej. Det är endast inkomst och barnantal som påverkar beloppet. Mamman på mödrahemmet, den som bor hos släkt eller bekanta eller till äventyrs i tält eller husvagn får ju också ut bidraget. Det skulle därför vara helt adekvat att tala om barntillägg i stället för bostadstillägg. Däremot är det fullt klart att den hyresanknutna delen bör heta statskommunala bostadstillägg, eftersom den är direkt bunden till bostadskostnaderna. Vidare har ju frågan om utbetalning av bidragen åter aktualiserats i propositionen. Till detta vill jag säga att det skulle vara tragiskt om vi skulle komma fram till en särbehandling av barnfamiljer med inkomstprövade bidrag. Det talas ofta om hyresskolk i detta sammanhang, men det finns familjer utan bidrag och familjer utan barn som också missköter hyran, Det har visat sig att många ensamstående personer helt enkelt schappar från lägenhet och hyresskuld utan att underrätta värden. Barnfamiljer med inkomstprövat stöd görs enligt min mening i alltför hög grad till bovar i detta sammanhang. När det gäller dessa tycks man vilja inkassera både konsumtionsstöd och hyresstöd. I konsekvensens namn kanske man också borde börja diskutera barnbidragen, för det rör sig egentligen om samma sak, nämligen ett konsumtionsstöd. Vi har att utreda denna fråga liksom frågan om inkomstprövningsreglerna, men jag skulle vilja mana till litet eftertanke på denna punkt. Vi talar så ofta om jämlikhet. Vi vill ha bort förmyndarmentalitet, exempelvis inom socialvården. Vi vill inte särbehandla grupper. Det är därför som vi har alla skäl att se upp när det gäller just den här punkten.

Herr talman! Som så många gånger förr skulle jag i stora delar kunna instämma i vad fru Hörnlund anfört, men på ett par punkter vill jag göra en kommentar. När jag använde ordet hugskott i ett sammanhang, gällde det ett förslag som inte är utformat i den föreliggande propositionen utan som bara är aviserat — tanken på ett bostadstillägg till icke-barnfamiljer 1973. Om inte familjeministern känner till det kan jag tala om att även i det ärendet finns det en promemoria, mycket tjockare och mera imponerande än den som gällde bostadstillägget till barnfamiljer. Men trots dess tjocklek skulle den kunna sammanfattas i tre ord: ”Det går inte.” Att som ett utflöde ur det familjepolitiska stödsystemet skapa något meningsfullt system för bostadsstöd åt barnlösa det går inte. Det är därför jag har kallat detta ett hugskott. Sedan kanske man kan hitta något helt annat sätt, det vet jag ingenting om. Sedan vill jag säga några ord om marginaleffekterna. Ingen har någonsin hävdat att vi skall avstå från att ge hjälp där hjälp behövs, därför att vi inte kan undvika marginaleffekter. Vad saken gäller är om vi kan utforma system som är behäftade med mindre marginaleffekter än de som nu gäller och ännu mer de som kommer att gälla efter den 1 april om riksdagen godkänner propositionen, Fru Hörnlund nämnde själv daghemsavgifterna. Det bör observeras att med de nya belopp som föreslås kommer bostadstilläggen att ligga kvar så högt upp i inkomstlägena som 40 000 kronor och ända upp till 50 000 kronor i de stora familjerna. Där kan man realistiskt räkna med att det finns två inkomsttagare i familjen och att den alltså efterfrågar daghemsplatser. Då ryker, fru Hörnlund, de sista 10 procenten. En inkomstökning i det skiktet kommer att till 60 procent tas i anspråk av skatt och till 30 procent av reducerat bostadstillägg, medan de resterande 10 procenten går till höjd daghemsavgift. En enda krona om dagen är ungefär 10 procent av en vanlig löneökning. Sådana marginaleffekter kan vi enligt min mening inte ha. Därmed inte sagt att det inte skall finnas något inkomstgraderat stöd. Vi skall bara hjälpas åt att hitta metoder för inkomstgraderingen som icke är förenade med dessa marginaleffekter. Både fru Hörnlund och jag vet att det är svårt att göra detta, men det är icke omöjligt.
Herr talman! När vi från borgerligt håll ständigt och jämt möter talet om marginaleffekter och försöken att misstänkliggöra inkomstgraderade reformer, då får vi ändå lätt den uppfattningen att man inte vill ha några sådana reformer. Detta gäller kanske inte i så stor utsträckning herr Carlshamre som ju har varit med i utredningen och lagt grunden till ett inkomstprövat system. Men vi möter denna kritik ständigt i tidningarna och vi har mött den också i riksdagsdebatten under de här dagarna. Sedan kan man ju alltid välja exempel på olika sätt. I de exempel man kommit med har man samlat så många negativa faktorer som möjligt. Då kan man få resultat som verkar ganska besvärande även om de sällan förekommer i verkligheten.

Herr talman! Vi har enligt min uppfattning i vår riksdag med förenade krafter försatt vårt samhälle i en ganska besvärlig situation. Vi har inte riktigt förvaltat det förtroende som väljarna gett oss och nu börjar det gå upp för allt fler att man börjar få det sämre ekonomiskt för varje dag som går. Inte ens regeringens dignande bord med kollektiva nyttigheter förmår längre skymma den bistra verkligheten. Det är väl inte för intet som en stor del av den debatt som har förts här i går och i dag har kommit att handla om sysselsättningsproblem och de svåra tiderna, ty det är faktiskt på det sättet att företag läggs ned och att konkursernas antal ökar. Vi vet också att människor blir arbetslösa och tvingas att radikalt sänka sin standard mitt i det s.k. överflödssamhället. De som fortfarande har ett jobb konstaterar att det som blir över av årets löneökning efter skatt inte ens räcker till samma kvantum varor som tidigare, Därför är vi alla i denna riksdag medansvariga. Vi i oppositionen för att vi inte ännu starkare har motsatt oss den alltför snabba och i vissa fall vidlyftiga expansionen av den offentliga sektorn. Men, herr talman, det är regeringen i alla fall och främst dess statsminister som har huvudansvaret. Den övertro på den alltid lika varma solen och den alltid blåa himlen som tydligen herr Olof Palme besitter får vi nu alla dyrt betala. Kanske det nu äntligen kan gå upp för vårt regeringsparti att man inte bara kan skörda i näringslivet, man måste också så. Ja, även gödsla en del. Regeringens tillfälliga ekonomiska konststycken insatta som punktinsatser här och där räddar oss inte ur dagens allvarliga läge utan tydligen får detta värka ut under den tid det tar till nästa konjunkturuppsving. När det kommer, finns ingen som kan säga, inte ens herr finansministern.

1. Det måste löna sig att arbeta. Dvs. den anställde måste återges känslan av att han eller hon får det bättre genom att jobba mera, förkovra sig och ta på sig mera ansvar. 2. Den som riskerar sina slantar, sitt sparande i en rörelse, måste få möjlighet att få avkastning/ränta på dessa, dvs. företagen måste vara lönsamma, de måste gå med vinst. Behöver det sägas igen att vinstgivande företag är den bästa garantin för de anställdas fortsatta arbete och trygghet. Debatten har ofta enbart gällt hur man skall fördela vinsten, sedan stat och kommun tagit sitt. Det allmännas krav på företagen samt den lönenivå som det senaste avtalet, med regeringens goda minne, kom att ligga på gör det helt enkelt omöjligt för många företagare att fortsätta sin verksamhet. Det har vi nogsamt fått erfara. Jag kan i sammanhanget inte underlåta att brännmärka regeringens, enkannerligen Olof Palmes, agerande i vinterns avtalsrörelse. Att i en tid med vikande konjunkturer utan att avvakta industrins förhandlingar proklamera en lönesatsning för den offentliga sektorns anställda, vilken resulterade i kostnader för näringslivet som detta inte kan bära, är samhällsekonomiskt oansvarigt. Att sedan lägre tjänstemän och andra grupper innerligt väl behöver sina pengar är jag den förste att erkänna. Men ibland får vi alla vänta en viss tid. Det tjänar ju trots allt inte så mycket till att förhandla sig till bättre löner, om företagens kassalåda är tom och arbetslöshetens spöke i stället uppenbarar sig. Näringslivet har ju inte heller samma möjligheter som exempelvis post, tele, SJ, Norrbottens järnverk och andra verksamheter att bara övervältra kostnaderna på konsumenterna eller skattebetalarna. Regeringens insatser för att hjälpa upp läget är som vanligt bara några ytterligare lappar i lapptäcket. De löser inte den centrala frågan som i dag, hur man än vänder och vrider på saken, är att förbättra lönsamheten i företagen. Kan vi inte klara den uppgiften blir framtiden mörk. Företagen måste nu skära ned sina kostnader för att överleva. Det kan riksdagen hjälpa till med. Vi har från de tre icke-socialistiska partierna bl.a. framfört förslag om att för en viss tid slopa arbetsgivaravgiften, en löneskatt som i dag är helt omotiverad. Man skulle också kunna tänka sig att för en kortare tid, förslagsvis ett år, bevilja anstånd med inbetalningen av eller slopa ATP-avgifterna. Någon säger kanske att detta kommer att minska statsverkets intäkter, och det är riktigt att så blir fallet under en övergångstid. Men ett par hundra tusen människor, antingen arbetslösa eller på omskolning, kostar kanske betydligt mera såväl i uteblivna skatteintäkter som i direkta stödåtgärder. Fru talman! Vi tycker inom näringslivet i dag, och den synpunkten framförs på många håll runt om i landet, att det är hög tid att lämna det extremt ideologiska önsketänkandet hemma och i stället etablera ett samarbete mellan partierna i riksdagen och därmed få landets ekonomi på fötter samt återställa förtroendet för regering och riksdag. Jag är övertygad om att merparten av det svenska folket biträder en sådan önskan.

Fru talman! Under ett par år har diskussionerna om ökad jämlikhet i hög grad präglat den politiska debatten. Denna fråga är emellertid inte ny. Inom arbetarrörelsen har den ständigt varit aktuell. Jämlikhetstanken har varit och är en hörnpelare i vår ideologi. Demokratiseringsprocessen, strävandena mot sociala förbättringar och målsättningen att alla med borgare skall ha reella möjligheter att få ösa ur kulturens olika källor har inte varit annat än en ständig kamp för ökad jämlikhet. Men det som satte verklig fart på debatten var rapporten från socialdemokratiska partiet och LO:s arbetsgrupp om jämlikhetsfrågor som antogs av den socialdemokratiska partikongressen för två år sedan. Det kanske mest positiva med denna rapport och partikongressens beslut var att det ena partiet efter det andra skyndade sig att ge sin anslutning till idén om ökad jämlikhet. Talesätt som ”socialdemokraternas överdrivna jämlikhetssträvanden”, som hade hörts strax tidigare, ville ingen längre bli påmind om, T. o. m, högern var ett tag inne på samma tankegångar. När man emellertid kom fram till reella ställningstaganden tvekade man. Jag syftar här på årets segslitna lönerörelse. Aldrig någonsin har löneförhandlingarna varit så utdragna och hårda som de senaste var. Det tog över ett år innan ett avtal på den statliga sidan kunde träffas med två av de fyra huvudorganisationerna. De båda organisationer som omfattar de högst avlönade tjänstemännen vägrade som bekant att skriva under avtalet. Det har ibland sagts att staten skall ställa sig neutral i lönefrågor. Jag kan inte ansluta mig till den tanken. För mig är det framför allt två skäl som talar för att staten bör aktivt verka i en lönerörelse. För det första är staten arbetsgivare för 400 000 anställda och har därför självfallet ett ansvar. De löner som betalas ut under ett år till statens anställda uppgår till över 10 miljarder kronor. Det är alltså betydande belopp det rör sig om, och givetvis är utfallet av en lönerörelse inte betydelselöst för landets ekonomi. Staten har i lika hög grad som andra arbetsgivare ett ekonomiskt intresse att bevaka i detta sammanhang. Det andra skälet till att staten inte bör vara passiv i lönefrågor är att lönen utgör ett grundläggande element för den enskilda människans levnadsvillkor. Samhället kan genom politiska åtgärder av olika slag i hög grad påverka utvecklingen och människornas levnadsförhållanden. Socialdemokraterna driver denna politik i riktning mot ökad utjämning. Eftersom lönens storlek är av avgörande betydelse för människans yttre levnadsmöjligheter, är det viktigt hur inkomsterna fördelas mellan arbetstagarna. Driver man en medveten politik i riktning mot ökad utjämning, kan man inte passivt acceptera en utveckling där klyftorna ökar i stället för minskar. Den totala ramen bör enligt min mening bestämmas av framför allt exportindustrins möjligheter. Men fördelningen av de resurser som står till förfogande är en i lika hög grad politisk angelägenhet som facklig fråga. Regeringens policy i årets avtalsförhandlingar på den statliga sektorn presenterades inför riksdagens lönedelegation den 4 november 1970. I samband med denna presentation gjorde lönedelegationen vissa uttalanden som är att betrakta som allmänna rekommendationer beträffande statens policy i förhandlingarna. Lönedelegationen — liksom regeringen — uttalade bl.a. att den föregående avtalsrörelsens ”utjämningsprofil” borde bibehållas och utgöra ett väsentligt inslag i avtalsrörelsen. Detta uttalande var enhälligt. Den 4 mars i år, då lönedelegationen hade fått en delvis ny sammansättning, konfirmerades dessa uttalanden, som gjorts under hösten. Också då var man enig i fråga om den allmänna inriktningen beträffande låglöneprofilen. Sedan kom så småningom resultatet av avtalsrörelsen. Resultatet blev helt i överensstämmelse med de rekommendationer regeringen och en enhällig lönedelegation uttalat. Men nu inträffade det märkliga. Modet hos moderata samlingspartiet hade sviktat. Man började tala om riskerna för staten att förlora vissa s.k. högre tjänstemän om de inte fick tillräckligt hög lön, osv. Denna ambition från högerns sida gick så långt att man vid två tillfällen yrkade avslag på att avtalen med de statsanställdas organisationer skulle godkännas. Man var alltså beredd att äventyra arbetsfreden och dra ut på förhandlingarna ytterligare därför att de högst betalda grupperna inte blivit tillräckligt tillgodosedda. Om man skall driva utjämningspolitik, måste de bättre situerade stå tillbaka för de sämst lottade.

Herr Hovhammar kritiserade alldeles nyss regeringen för att den rekommenderat en lönesatsning för statens anställda som herr Hovhammar betraktade som oansvarig. Vad regeringen — i likhet med riksdagens lönedelegation vilken som jag förut framhållit var enhällig — uttalat omfattades på sin tid således även av moderata samlingspartiet. Vad man rekommenderat är en fördelning av lönekakan på ett mera rättvist sätt. Däremot är det ingen som uttalat sig för någon bestämd nivå på lönen mer än att den skall hållas inom de utrymmen som samhällsekonomin medger. Tydligen var för moderaterna denna rekommendation, som man anslöt sig till, mera en läpparnas bekännelse än en kontakt med verkligheten. Detta bekräftades av herr Hovhammars uttalande här alldeles nyss och även av moderata samlingpartiets agerande i riksdagens lönedelegation, när avtalen skulle fastställas. Inom statstjänstemannaområdet blev lönehöjningarna i genomsnitt 21,8 procent för de närmaste tre åren. Procentuellt blir höjningarna betydligt högre för de lågt avlönade än för de högre lönegrupperna. Men i absoluta tal blir höjningarna i genomsnitt ungefär desamma över hela linjen. Årets lönerörelse för de statsanställdas del går till historien som den visserligen hårdaste och längst utdragna, men den har samtidigt gett ett rättvist resultat. De lågavlönade har fått den prioritering som är förutsättningen för de jämlikhetssträvanden, som är förankrade hos den övervägande delen av vårt folk.